Herr talman! Då motionären inte ställde något yrkande kan jag bli mycket kortfattad. När utskottet behandlade denna motion, läste vi vad motionsyrkandet går ut på. Det går ut på en önskan om en särskild utbildningslinje eler utbildningsgång som är tillrättalagd för blivande företagare. Om man drar ut konsekvenserna av ett sådant yrkande, hamnar man i en utomordentligt underlig situation. Det betyder, herr talman, att man plockar ut ett antal femionåriga flickor och pojkar och säger: Du skall bli företagare, och nu skall du gå in i en särskild utbildningsgång för din kommande insats i samhället! Som jag personligen upplever detta skulle det vara att återgå till det gamla klasssamhällets tidiga bestämmande av vilken status en människa skall ha i samhället. Det är naturligtvis alldeles omöjligt att göra på det sättet. Herr Sjönell har i sitt anförande nyanserat motionsyrkandet i betydande grad och talat om olika element som i utbildning på skilda nivåer bör ingå för att så småningom kunna användas av dem som eventuellt blir företagare. Då är skillnaden inte så stor mellan honom och utskottet, därför att utskottet betonar att det i gymnasieskolan på olika linjer finns undervisningsmoment som med fördel kan användas av dem som så småningom i livet råkar placeras som företagare. Det är alldeles otänkbart, herr talman, att från början öronmärka medborgarna på det sättet och säga att somliga skall bli företagare, medan andra skall spela en annan roll i samhället.

Herr talman! Jag tror att herr Alemyr har läst detta motionsyrkande alldeles för formellt och gjort sin egen högst personliga tolkning. Det förefaller som om han begagnar samma metod som en viss potentat gör när han läser Bibeln. Han får fram meningar som jag är fullkomligt främmande för och det får han fram ur ett motionsyrkande,som säger att man vill skapa förbättrade möjligheter till reguljär företagarutbildning. Det betyder väl inte att man skall öronmärka ungdomar i femtonårsåldern och säga: Nu skall du bli företagare, det är du tvungen till. Vad är det för slags nonsens, herr talman? Det är ingen som tänkt någonting i den vägen. Herr Alemyr säger att det är odemokratiskt. Det är inte odemokratiskt, herr Alemyr, att anvisa en god och lämplig utbildning för en bana som vederbörande sedan högst frivilligt får avgöra om hon vill slå in på eller inte. Det är detta som är meningen. Jag har tidigare sagt att det som finns i den nuvarande gymnasieskolan är utomordentligt bra på alla sätt, men det syftar närmast till insikter i revisorsjobbet, och inte till det jag vill komma åt och som jag utvecklade i mitt förra anförande. Jag har inte någon anledning att upprepa detta. Jag vill bara reagera mot den felaktiga läsningen av motionsyrkandet.
Herr talman! Med reguljär företagarutbildning torde icke menas någonting annat än en utbildning tillrättalagd uteslutande för dem som i framtiden skall vara företagare.

Herr talman! Statsutskottet har i sitt utlåtande nr 186 behandlat de likalydande centerpartimotionerna 1: 577 och II: 726 angående vidareutbildning för ungdomar som satsar på elitidrott. Även om ett enhälligt utskott föreslår att motionerna avslås, har utskottet som jag ser saken i alla fall fört frågan framåt med sitt utlåtande. Man har redovisat en godtagbar förståelse för problemet. I utlåtandet säger utskottet att den moderna elitidrotten kräver så stora insatser av sina utövare, att det ofta blir mycket svårt för dem att kombinera idrott med studier eller yrkesutövning. Vidare säger utskottet: »Med hänsyn till det samband som otvivelaktigt föreligger mellan elitidrotten och idrotten som folkrörelse kan elitidrottsmännens problem inte anses angå endast dem själva. Försök att komma till rätta med problemen eller åtminstone minska deras omfattning och betydelse bör därför göras.» Jag vill helt instämma med utskottet i denna beskrivning av dagens svårigheter. Det var just konstaterandet av detta problem som gav impulsen till oss alt genom en riksdagsmotion aktualisera frågan. Vi motionärer ville att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle anhålla om utredning och förslag om vidare utbildning för de ungdomar som satsar på elitidrott, så att samma kunskaper och möjligheter ges åt dem som åt ungdom som ej utövar elitidrott. Trots att utskottet nu erkänner svårigheterna att i dag förena vidareutbildning med elitidrott har man stannat för att denna fråga skall tas upp inom idrottsrörelsen själv. Utskottet hänvisar till den utredning som Riksidrottsförbundet utfört och vari redovisas olika förslag till åtgärder. Jag noterar också att utskottet förutsätter — märk väl: förutsätter — att Riksidrottsförbundet fullföljer sina initiativ. Jag förenar mig med utskottet och hoppas att så kommer att ske.

Detta är, skulle jag tro, några av de viktigaste punkter på vilka Riksidrottsförbundet vill få författningsändringar. Just ett öppnande av sådana möjligheter skulle vara en praktisk lösning av problemen. Jag förutsätter alltså nu att utskottet med sin skrivning — det skall jag kanske få besked om av avdelningens talesman — ger en fingervisning till berörda myndigheter om att inta en positiv hållning till de framställningar som kommer från Riksidrottsförbundet om ändringar i gällande bestämmelser för att underlätta elitidrottsmännens vidareutbildning. Herr talman! Jag har inget yrkande utöver utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har inga möjligheter att göra något som helst uttalande om hur Kungl. Maj:t och riksdagen i framtiden kan komma att ställa sig till eventuella framställningar på detta område.
Herr talman! Jag tar herr Göran Karlssons senaste uttalande som ett löfte från majoritetssidan om att vi skall vara kloka tillsammans, om ärendet faller denna gång.

Herr talman! I motionerna I: 586 av herr Thorsten Larsson och II: 676 av mig har vi yrkat på utredning av frågan om inrättande av tjänster för kuratorer och psykologer vid folkhögskolorna. Jag vill understryka behovet av en kurativ verksamhet vid dessa skolor. I motionerna har framhållits att: elevsammansättningen vid folkhögskolorna i dag inte är enhetlig; många av eleverna har vissa problem, och samhället ställer kravet att folkhögskolorna skall stå öppna för alla. Jag tror inte att någon folkhögskola vill undandra sig sitt ansvar och sin medverkan, men skall skolorna fylla sin rätta uppgift måste de ha hjälp. Jag arbetar själv i en folkhögskolestyrelse och har där kommit i kontakt med dessa frågor. I det stora flertalet fall har vi lyckats lösa problemen men det finns också exempel på att vi har misslyckats. Det har berott på dels att skolans ledning inte har känt till vederbörande elevers - bakgrund, dels att skolan inte har haft de personella resurser som behövs. Jag vill inte på något sätt förstora upp frågan utan har begärt ordet för att understryka vad utskottet har sagt, att det förutsätter att skolöverstyrelsen uppmärksamt följer utvecklingen och tar de initiativ till undersökningar och åtgärder som behövs. Jag hoppas att skolöverstyrelsen inte dröjer med att ta sådana initiativ utan snarast tar kontakt med skolorna och därefter framlägger förslag. Jag har, herr talman, inget yrkande; jag har bara velat understryka behovet av åtgärder och vad utskottet sagt därom.

Herr talman! I motionen 1256 i denna kammare har herr Westberg i Ljusdal och jag begärt förslag om vuxenutbildning för elever som gått ut grundskolans specialklasser eller särskola. Utskottet har följt de förslag som vi framställt, och för mig återstår här endast att tacka för och uttrycka min uppskattning av den skrivning som utskottet har gjort. Jag vill dock till ärendet knyta två reflexioner beträffande den fortsatta behandlingen av frågan om undervisning av elever som på ett elier annat sätt, socialt eller psykiskt, är handikappade. Det ena är att de myndigheter som skall utarbeta anvisningar och regler för denna vuxenutbildning — om och när den kommer — tar särskild hänsyn till de alldeles speciella förhållanden under vilka dessa elever måste få sin utbildning. De regler som utarbetas bör anpassas efter den undervisning som dessa ungdomar tidigare fått. Det andra är att även om man får en vuxenundervisning för dessa ungdomar, så återstår en annan fråga, nämligen att inom gymnasieskolans ram — den skolform som vi nu får — skapa en god och särskilt för dessa ungdomar anpassad utbildning. Jag hoppas att det inom den nya gymnasieskolan skall bli möjligt att i större utsträckning än ti digare ta emot dessa ungdomar och ge dem en god utbildning.

Herr talman! I motionen II: 873 har vi motionärer framhållit angelägenheten av att få till stånd en förbättring av avlöningsförmånerna för tjänstemän som fullgör vikariatstjänst. I § 15 i statstjänstemannalagen stadgas, att endast den som är behörig att inneha tjänsten må förordnas på långtidsvikariat. Speciellt inom krigsmakten åstadkommer detta förhållande problem. Kompetensbegreppet inom försvaret är stelt knutet till grader och befälskategorier. Om i ett vakansläge ett underbefäl erhåller en underofficersbefattning eller en underofficer en officersbefattning, saknar vederbörande den formella kompetensen och vikariatslön kan inte utgå.

Man kan väl förstå att det inte är särskilt stimulerande att åtaga sig merarbete och större an svar utan kompensation. Detta förhållande ökar naturligtvis vakanserna ylterligare. Jag finner inte rimligt att man vid vakanser sätter in befäl av lägre grad än den för vilken tjänsten klassats men samtidigt inte betraktar vikarierna som kompetenta för den tjänst de satts att sköta, varigenom de inte heller får någon ersättning för merarbete och större ansvar. Det har avgetts en del remissyttranden med anledning av denna motion. Försvarets civilförvaltning har framhållit att man anser att starka skäl talar för att under vissa förhållanden förmånerna förbättras för personal som under längre tid tjänstgör på befattning i högre lönegrad utan att ha formell behörighet för befattningen i fråga. När det gäller remissyttrandet från TCO-S finner jag utskottets utlåtande missvisande. I utlåtandet heter det: >TCO:s statstjänstemannasektion framhåller att frågan om ersättning till tjänsteman som fullgör vikariat är en avtalsfråga.> Men det är inte hela sanningen; TCO-S har faktiskt tillstyrkt motionen i enlighet med sin uppfattning att lön bör utgå efter befattning. Statsanställdas förbund anser att detta är en avtalsfråga men säger också att förbundet vid flera tillfällen har fört fram krav på att vikarie även vid kortare vikariat skall uppbära den lön som normalt utgår för den tjänst som vederbörande uppehåller. Vad som är ägnat att väcka förvåning och säkert också förargelse på en del håll är det remissvar som chefen för försvarsstaben har avgivit. Han säger bl.a. att det faktum att befattningshavare uppehåller tjänst under ordinarie innehavares frånvaro inte måste innebära att resultatet av tjänsteutövningen blir fullgott och att det av detta skäl inte finns anledning att utbetala full ersättning i form av vikariatslön. Om detta vore en riktig bedömning, skulle utbildningsläget inom försvaret, i synnerhet inom armén, vara ytterst prekärt, eftersom det torde vara så — vilket framgår av en artikel i fackpressen att majoriteten av plutoncheferna vid armén är sådant befäl som inte anses vara behörigt. Det förefaller därför vara en mycket underlig bedömning som chefen för försvarsstaben har gjort. Rutin och erfarenhet betyder helt säkert mycket när det gäller att göra en fullgod insats. Chefen för armén ger uttryck för samma uppfattning beträffande villkoren för erhållande av vikariatslöneförordnande och anför att de önskemål om uppmjukning av behörighetskraven som framförts i motionen tyder på att man ifrågasätter grunderna för personalens utnyttjande. Men det är ju inte alls det det är fråga om. Vad vi ifrågasätter är inte grunderna för personalens utnyttjande — och vi hyser inte heller någon misstro mot personalens insatser — utan vad vi ifrågasätter är grunderna för den ersättning som utgår för personalens arbete. Det är en helt annan sak. Statsutskottet erinrar i sitt utiåtande om att förmånerna under vikariat är reglerade i kollektivavtal och därför inte bör bli föremål för ställningstagande i riksdagen. Detta respekterar jag givetvis. Lönerna är en förhandlingsfråga. Men om löneförmånerna inte kan utnyttjas på grund av en mycket formell myndighetstillämpning av statstjänstemannalagen kommer saken i ett annat läge. Frågan om tillämpningen av statstjänstemannalagen måste vara en fråga för riksdagen. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag tillåter mig att framhålla vikten av att denna fråga hålls aktuell och blir föremål för åtgärder så att ersättning ges för det arbete man utför inom den tjänst man har satts att sköta.

Herr talman! Vi brukar en gång om året behandla motioner från centerpar tihåll i vilka man vill att vi skall gå in i den förhandlingsuppgörelse som statstjänarorganisationerna har träffat på olika områden. Årets riksdag har nu hunnit till den punkt då centerpartiet skall demonstrera sin uppfattning om hur förhandlingsrätten skall bedömas. När vi beslöt ge statstjänarorganisationerna förhandlingsrätt här i landet var detta i och för sig en unik händelse, även internationellt sett. Sverige var det första land i världen som helt reglerade detta problem, och det väckte också en viss uppmärksamhet i internationella juristkretsar. Samtidigt som riksdagen fattade beslut om den fullständiga förhandlingsrätten beslöt riksdagen också — för att fullt respektera denna förhandlingsrätt — att uppdra åt en lönedelegation att å riksdagens vägnar handlägga de förhandlingsprodukter som uppstod mellan avtalsverket och personalorganisationerna. Hittills har samtliga partier utom centerpartiet respekterat innebörden i denna uppgörelse. Jag tycker det är anmärkningsvärt att centerpartiet gång på gång vill bestämma innehållet i de förhandlingsuppgörelser som har träffats. Vikariatsersättningen är nämligen sedan många år tillbaka en produkt av direkta förhandlingar mellan personalorganisationerna och staten och bör så förbli. Förhandlingsrätten som sådan kan inte åtnjuta någon respekt om man först godtar en uppgörelse och sedan kräver att vissa detaljer skall justeras beroende på vart vinden blåser för ögonblicket. Jag tror, herr talman, att man måste strama upp sig och hålla på de rättsregler som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill kraftigt understryka att centerpartiet verkligen respekterar förhandlingsrätten och kommer att fortsätta att göra det. Lö nerna är en förhandlingsfråga, men om sedan löneförmåner inte kan utnyttjas på grund av en viss tillämpning av statstjänstemannalagen, är det riksdagens sak att ta ställning till den frågan.

Herr talman! Fru Jonäng säger att centerpartiet respekterar förhandlingsuppgörelserna men begränsar det till att gälla lönerna och icke övriga delar av förhandlingsuppgörelserna. Jag vill erinra om att vikariatsersättningen upptas på den s.k. C-listan och är en integrerande del av den totala förhandlingsuppgörelsen. Därest en myndighet handlar i strid mot förhandlingsuppgörelsens innehåll, finns det sätt att rätta till detta så att myndigheten i fortsättningen handlar helt i överensstämmelse därmed.

Herr talman! Konsten är lång och livet är kort — den satsen äger en påtaglig aktualitet i samband med stalsutskottets utlåtande nr 195, speciellt den del som avser motion II: 1262. Skara domkyrka eldhärjades svårt på 1940-talet. I samband med restaureringsarbetet lyckades den dåvarande biskopen Gustaf Ljunggren med utomordentlig energi skaffa donatorer till de glasmålningar som nu pryder de stora fönstren på norra och södra sidan av koret och som sätter sin prägel på hela kyrkorummet. Fönstren har utförts av Bo Beskow, som genom sina långa och intensiva studier av de medeltida katedralernas glasmålningsteknik och = glastillverkningen nu har blivit den främste mästaren i vårt land i denna konst. Hans verk i Skara domkyrka har av sakkunskapen betecknats som en av vår tids mest betydande skapelser inom den religiösa konsten i vårt land. Men det stora korfönstret återstår ännu att utföra: Skisserna är färdiga och har utställts. Det har betecknats som ett konstverk av enastående kraft och djup. I en grandios sammanfattning av de övriga fönstrens bibliska budskap har Bo Beskow på Uppenbarelsebokens texter byggt upp ett konstverk av djupaste aktualitet, tidlöshet och religiositet. Herr talman! Det är svårt i dag att finna donatorer för sådana ändamål. Skara pastorat mäktar tyvärr inte ensamt bära kostnaderna. Vi har det för många stiftsstäder gemensamma problemet med relationerna mellan stiftets domkyrka och församlingens kyrka. Det gäller särskilt de äldre domkyrkorna, till vilka Skara domkyrka hör. Domkyrkoförsamlingen har gjort framställningar främst till domkapitlet för att verkets slutförande skall kunna finansieras, men ingenting har ännu åtgjorts. I dagens läge finns dock vissa skäl att hoppas att någonting kan ske på den väg som antyds i utskottsutlåtandet om »beredning i vanlig ordning av berörda instanser». Med anledning av denna formulering av utskottets skrivning vill jag dock påpeka, att jag hos juridisk sakkunskap inom riksdagen förvissat mig om min rätt att i samband med propositionen nr 36 väcka denna motion för att om möjligt få något att hända. Herr talman! Bo Beskow är född 1906 och är vital och i full och mognad skaparkraft. Men kvar står dock det allvarliga faktum att livet är kort. Skaparkraft måste tillvaratas medan den flödar. Vi kan reparera murar och valv med anslag när som helst, men inga pengar i världen kan sedan en gång ersätta en konstnär. Det är det allvarliga faktum som kommer med i bilden här. Arbetet med korfönstrets fullbordan beräknar konstnären kommer att ta minst fem eller sex år av intensivt och oavbrutet arbete. Man får, herr talman, ofta höra invändningen, att man i världsnödens tid inte skall lägga ned pengar på att skapa ett konstverk av denna art. Jag menar att detta är en falsk problemställning. Det finns i dagens samhälle ett ansvar för ett både—och. Konst, inte minst till andakt och uppbyggelse, har i alla tider en utomordentlig betydelse för människor. Ser vi tillbaka, skall vi finna hurusom med uppoffringar och möda kyrkorummen i vårt land har genom århundraden skapats och prytts till hjälp och tröst åt generation efter generation. Vi har också i denna tid ett ansvar att lämna till eftervärlden skapelser av skönhet, djup och tro. Har till på köpet en konstnär fått börja ett verk, är det rimligt, ja nödvändigt, att han också får avsluta det. Det har både samtid och eftervärld rätt att begära. Frågan om slutförande av glasmålningarna i Skara domkyrka kan inte heller anses vara ett lokalt, provinsiellt intresse, utan det rör ett för landet gemensamt intresse. Konsten är lång, livet är kort. Med tanke på detta skulle jag önska, att jag kunde tala med ett så bevekande eftertryck, att konstnären kunde ha fått börja redan i år. Som situationen nu är, ber jag i stället bara att få tacka utskottet för dess påtagligt välvilliga skrivning. Jag hoppas att så mycket skall hinna hända, att frågan om det anslag motionen aktualiserat återkommer till riksdagen redan nästa år och att riksdagen då skall finna fullgiltiga skäl att lämna sitt bifall. Konsten är lång, men livet är kort!

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att uttala ett tack till utskottet; som med ansvar och omdöme sökt att pejla frågan om Uppsala domkyrkas framtid, för att inte tala om hur man skall göra nu. Det hade varit tacknämligt, om ansvariga i Uppsala hade visat omdöme och vilja att handskas med en gammal kulturbyggnad på ett liknande sätt.

Jag kommer inte att ställa något yrkande men är medveten om att jag rätteligen skulle ha begärt avslag och återremiss av hela ärendet och att myndigheterna i Uppsala skulle ha fått ta sig en allvarlig funderare över hur man bör handla i sådana här sammanhang. Eftersom det inte skulle bli någon avgörande förändring om ärendet skulle återgå till dem som lämnat ifrån sig ett ofullbordat arbete, finns det ingen anledning att förfara på det sättet. Det bör dock understrykas att Uppsala domkyrka i fortsättningen icke får vara den ofullbordade kyrkan utan skall vara en kyrka som vi alla kan hysa respekt för. Till utskottets ärade talesman skulle jag därför vilja ställa en del frågor. Jag förutsätter att utskottet med sin skrivning menar att kyrkan inte skall betraktas som ett Parismod som förändras efter moderna i Paris eller någon annanstans, utan att kyrkan skall vara vad den avsågs vara. När man år 1280 tog hit den utomordentligt skicklige byggmästaren från Paris hade man, om jag inte minns fel, redan från 1260 en plan för hur man skulle bygga ut kyrkan. Sedan dess har Uppsala domkyrka varit föremål för förstörelse av olika slag, brand m.m. Men oavsett vad man tycker eller tänker om den senaste utformningen har vi anledning att se på kyrkan med respekt. Det rör sig om ett kulturmonument, men vi skall också komma ihåg att Uppsala domkyrka inte är någon död företeelse. Många människor hyser stort intresse för Uppsala domkyrka, de besöker den med vördnad och försöker vårda den på bästa sätt. Det är märkligt hur vi människor är funtade. Alla erkänner Picasso och säger sig vilja förstå konst. Det underliga är bara att man i alla sammanhang försöker tolka vad det är konstnären har menat, även om han själv inte har skrivit en enda bokstav eller sagt något om sitt byggnadsverk. Konstnären vill leva i det han skapat. Jag var visserli-+ gen motståndare till lagen om upphovsrätt, men det var ett uttryck för att den rätten inte alltid kan knytas till en viss person. Ett konstverk växer fram under en process, där konstnären tar någon del från en gången generation och. en del från sin egen. Men när konstverket väl är färdigt, så skall det, om det har ett värde för landet, folket och kulturen, vara som det är! '. Jag har en känsla av att de ansvariga i fallet Uppsala domkyrka håller på att med sitt arbete skapa något slags hötorgskonst, och det har aldrig varit meningen. Och då måste det givetvis också skapas en motivering för de förändringar som vidtagits. Men om detta nu är hötorgskonst, kan man givetvis ändå säga att det är konst, eftersom det ju 'är konstnärerna själva som skall bedöma vad konst är. Det finns anledning att här säga ifrån att det är omöjligt för efterkommande generationer att se vad som har legat bakom konstnärens arbete. Men alldeles bortsett från tycke och smak anser jag att ett konstverk skall vara sådant som det en gång har skapats. Därför vill jag fråga utskottets talesman: Är det meningen att kyrkan skall återstäl Jas till vad den har varit? Skall vi ålägga dem som här har farit fram som vandaler att återställa kyrkans interiör som den tidigare var? Kommer dessa människor som misslyckats med sin arbetsuppgift att ersättas av andra med ett mera utpräglat sinne och ett större ansvar för arbetet? Vi har aldrig velat ha en ny kyrka; därför skall domkyrkan bevaras i det skick den tidigare varit! Det är min principiella inställning, och den vill jag här starkt understryka. Den uppsnyggning och de reparationer som är nödvändiga skall ha till uppgift inte att förändra utan att återställa domkyrkan i dess ursprungliga skick. Vi skall konservera kyrkan som den var! Picasso är en mycket intressant människa. Han målade bl.a. en stor och förnämlig tavla och sade att den skulle vara en skakande protest mot tidens sönderrivande makter. Om Picasso finge se den förödelse som åstadkommits i Uppsala domkyrka och finge delta i en diskussion med de sakkunniga i detta ärende, skulle han troligen anse sig behöva skärpa det uttalande han gjorde 1937. Jag vill fråga utskottets företrädare om de har någon uppfattning om anledningen till att domkyrkans väggar hackats sönder på 964 ställen. Vilken uppgift fyller denna åtgärd? Visserligen skall man nu försöka genomföra reparationer för 175 000 200 000 kronor, men alla som vet något om färg inser att det är omöjligt att återställa det som har förstörts. Det kan näppeligen bli fråga om något helgjutet verk. Resultatet kommer snarare att påminna om följderna av någon hudsjukdom. Avsikten med tillsättandet av en domkyrkokomitté kan väl inte ha varit att förstöra den puts och de målningar som nu finns i domkyrkan? Man kan tycka om dessa detaljer eller ej, men det är inte det frågan gäller i detta sammanhang. Utskottet har nu uttalat att de förstörda detaljerna skall repareras så väl som möjligt. Man kan emellertid få det intrycket att de ansvariga gjort ungefär som Chaplin, som i en film lät skicka ut en pojke för att krossa glasrutor och sedan tjänade pengar på att sätta in nya. Men man kan väl inte ha varit så lättsinnig att man förstört domkyrkans inre endast för att ge anledning till fortsatta åtgärder.

Om några småpojkar skulle ha åstadkommit motsvarande förödelse, skulle deras verksamhet ha lett till helt andra följder för dem själva än vad som blivit resultatet i detta fall. Ett annat märkligt förhållande är att det nu skall installeras ett nytt orgelverk för drygt 1 miljon eller kanske 2 miljoner kronor. De ansvariga har inte ens talat med den gamle domkyrkoorganisten Weman, som i 40 år kunnat studera domkyrkans akustiska förhållanden. Det förefaller som om de s.k. sakkunniga icke kände till att det finns fyra orgelverk i Uppsala domkyrka. Alla de som någon gång närvarit vid sångoch musikstunder i Uppsala domkyrka vet att man med mycken stil och känsla för kyrkorummet försökt utnyttja detta på ett vettigt sätt. Man skall vidare riva bort läktare, som visserligen inte är så gamla, eftersom det var ärkebiskop Söderblom som lät uppföra dem. När deras uppförande ligger så nära i tiden, tycker man naturligtvis att man har fria händer att vidtaga förändringar. Vad menar man med sådant? Jag vet att utskottet mycket noga har följt upp det hela, och jag fortsätter att fråga: Vad menar man med att för ändra golvet? Vad menar man med att förändra predikstolar och uppföra några skrank m.m. i domkyrkan? Det är ingen människa som har sagt åt de sakkunniga att vi skulle ha något sådant. De skulle se till att konservera vad vi hade. Vi har inte heller givit de sakkunniga i uppdrag att försöka plocka ut en del saker ur kyrkan. Det orgelverk som man har flyttat ut kan man flytta tillbaka. Till de främsta frågorna hör frågan om värmen i kyrkan. Det vet vi inte heller hur farligt det är. Saken är inte utredd; det finns ingen människa som kan säga hur man skall förfara. Jag vill säga till utskottets talesman: Man bör se till att man inte nu genom att gå under kyrkogolvet förstör så mycket att vi tvingas bestrida miljonkostnader som ingen människa kommer att ha ansvar för. På detta sätt skulle jag kunna räkna upp en mängd olika ting. Jag har tagit del av referatet från en diskussion i ämnet, och det märkliga är att ingen vill ta ansvaret. Jag beklagar att både statsrådet och vi andra fått uppgifter som inte är hållbara. Vad jag önskar är att utskottets skrivning skall medföra att Kungl. Maj:t mycket noga följer anvisningarna om att det inte är någon ny kyrka vi skall ha. Det är inte heller meningen att en arkitekt eller någon annan för varje generation skall anlitas som sakkunnig för att förändra detta kyrkorum. Vil vi ha en ny kyrka skall vi bygga den på något annat håll. Vill man förstöra Uppsala domkyrka skall man säga ifrån det. Men att försöka göra ett slags kameleont av Uppsala domkyrka, något som förändras för varje generation, vill vi inte vara med om.

Därför är jag, herr talman, tacksam för utskottets skrivning och för den möda som utskottet har lagt ned på frågan. Jag hoppas också att de ansvariga i fortsättningen skall se till att man inte så känslolöst och utan sinne för gamla kulturella värden river sönder en monumental skapelse. Tyvärr kan vi inte återställa den i samma skick som den var i före förödelsen. Om det inte städats i domkyrkan på 70—380 år, så visar ju det hur litet intresse man har haft för att hålla rent i domen. Utskottet får väl se till att de som har ansvaret gör vad som skall göras i detta avseende. Att det kan behövas vatten och en del annat för besökare och personal förstår jag också, men alla dessa s.k. bekvämlighetsinrättningar och personalrum skall inte finnas i kyrkan utan läggas utanför. Eftersom vi nu har sett hur förödelsen kan gå fram, vill vi inte i kyrkan släppa in oansvariga arkitekter eller andra personer, oavsett om dessa är sakkunniga eller inte. Herr talman! Med dessa ord tackar jag utskottet för dess insats. Tyvärr kan jag inte rikta samma tack till Uppsala och dem som där haft ansvaret i denna fråga. Det bör dock ge en liten tankeställare. Om man åtar sig uppgiften att vara sakkunnig eller att ta ett ansvar, skall man inte så lättsinnigt handha arbetsuppgifterna på ett område som är så allvarligt såväl för Uppsalas vidkommande som för landet och kulturen i övrigt.

Herr talman! Som medmotionär i motionen II: 1259, som bidragit till utformandet av statsutskottets utlåtande nr 195, vill jag säga några ord. Jag tror att herr Lundbergs anförande nyss givit ett starkt intryck av att frågan om Uppsala domkyrkas restaurering är av mycket stor betydelse för hela vår kommun. Med den karak tär av rikshelgedom som Uppsala domkyrka också har menar vi att frågan är av stor betydelse för landet i dess helhet.

Vi motionärer har blivit föremål för både förebråelser och uppmuntran från lokalt håll för den sakens skull. I likhet med herr Lundberg vill jag starkt understryka att utskottet enligt min mening på ett utomordentligt sätt tillmötesgått oss motionärer. Man har gjort detta genom att avstyrka vårt yrkande, vilket i detta sammanhang är riktigt. Men man har bejakat motionen. Det är skickligt, och jag tycker inte att vi kunde ha blivit mera tillfredsställda än genom detta beteende.

Det är så man måste hantera ett gammalt monument. I herr Lundbergs anförande kom ju till synes en mycket stark kritik mot de människor i Uppsala som har handhaft denna fråga. Delvis kan jag ansluta mig till den, delvis vill jag något nyansera den. Det har blivit något fel, hela denna frågas behandling har kommit snett på något sätt.

Jag minns personligen hur glad jag var när detta förslag kom. Valet av arkitekt tror jag inte är någonting att kritisera. Den man som fick uppdraget är en förnämlig arkitekt och har på många sätt givit belägg för det. Det är själva hanteringen av frågan som har kommit snett. Jag skall belysa det med ett enda citat ur utskottsutlåtandet. När man där refererar vad som har skett berättar man hur arkitektens första förslag, som framlades 1967, sedan skickades på remiss. Det är alldeles riktigt; det skickades på remiss till berörda instanser, och dit hörde kyrkofullmäktige i domkyrkoförsamlingen liksom domkapitlet osv. Men därefter tillsattes en samrådsgrupp, som skulle vägleda domkyrkoarkitekten vid överarbetningen av 1967 års förslag. Resultatet därav framlades 1969, men det förslaget gick aldrig ut på remiss.

Nu vill jag gärna citera vad kyrkofullmäktige yttrade år 1967, när de fick det första förslaget på remiss, ty det yttrandet är vägledande i vissa mycket väsentliga sammanhang, nämligen när det gäller hur man skall förändra kyrkan funktionellt. Kyrkofullmäktige anförde följande: >Varken kyrkofullmäktige eller den allmänna lekmannaopi nionen i församlingen önskar se sin helgedom som <experimentkyrka på gudstjänstlivets område. Uppsala har ett antal mindre kyrkor, och ytterligare tre är under planering, där intimiteten, kontakten i gudstjänsten, kan tillvaratas. Vi har råd att behålla domkyrkans traditionella utformning av högmässogudstjänsten med de stora avstånden och med en karaktär av stor högtid. Det finns i Uppsala en stor gudstjänstförsamling som önskar behålla den gudstjänsten i vår domkyrka.» Detta är vägledande för vad församlingen då ansåg om just den funktionella sidan av restaureringen. Nu kan man nog säga att önskemålen 1 viss utsträckning — men inte helt — villfors genom den omarbetning som blev färdig 1969. Kvar står just sådana frågor som blivit föremål för diskussion. Jag skall inte ta de värderade kammarledamöternas tid i anspråk med att räkna upp dem utan hänvisar till vad utskottet skriver på s. 5 i sitt utlåtande. Där tar man upp några detaljer som är väsentliga.

Och det är just det protokollet som har blivit grundläggande för restaureringsförslaget. I en offentlig handling till riksantikvarieämbetet har en av de deltagande i samrådsgruppen uttalat stor tveksamhet om huruvida han skulle skriva under protokollet — önskemål hade framförts om att alla i samrådsgruppen skulle skriva under det. Riksantikvarieämbetet ansåg det ändå riktigt att han skrev under, eftersom frågan ju skulle komma på remiss igen. Det gjorde den aldrig. På detta sätt har det efter vad jag förstår blivit en snedvridning — jag vill försiktigt uttrycka det så. Premisserna för restaureringsförslaget och framför allt premisserna för Kungl. Maj:ts proposition var nog inte så fasta och klara som hade varit önskvärt.

Jag tycker således att det är fel att säga som många har gjort, att kritiken har kommit i efterhand; den har inte haft möjlighet att komma fram tidigare.

Jag är glad åt att utskottet föreslagit att det skall anslås pengar för Uppsala domkyrkas återställande. Jag hoppas att riksdagen ansluter sig till det förslaget. Jag är också glad åt att utskottet så kraftigt understryker att man bör gå fram med största varsamhet när det är fråga om en byggnad av Uppsala domkyrkas karaktär. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Frågan om Uppsala domkyrka är ett av de besvärligaste ärenden som statsutskottets andra avdelning haft att syssla med på mycket lång tid. Vid behandlingen av detta ärende ställs det krav på att ledamöterna skall göra bedömningar mot kyrkohistorisk och liturgisk bakgrund och av estetisk art. Vi är inte speciellt utbildade för sådana uppgifter någon av oss, och därför är ärendet utomordentligt besvärligt. Jag har begärt ordet dels för att besvara några frågor som ställts under debatten hittills, dels för att göra några randanmärkningar kring detta utskottsutlåtande. Uppsala domkyrka befinner sig just nu i ett utomordentligt dåligt skick. Den är mer nedsliten än allmänheten kanske har klart för sig. Värmesystemet fungerar inte tillfredsställande, det finns inte godtagbara utrymmen för personalen, de sanitära anordningarna är inte acceptabla, o.s.v. Byggnadsstyrelsen har upplyst att det t.o.m. är så allvarligt att om man har riktig otur vid en häftig storm så kan fönstren blåsa ut. Jag skulle kunna ge ytterligare exempel på hur nedsliten kyrkan är, och jag upplever det personligen som angeläget att reagera mot att man låtit nedslitningen gå så långt som fallet är. Det borde ha varit möjligt att tidigare -— utan att ta ställning till striden om hur kyrkan arkitektoniskt bör utformas — göra sådana reparationer att nedslitningen inte gått så långt och blivit så allvarlig som nu är fallet. Det är inte bara interiören som har nedslitits, utan det gäller även kyrkans yttre. Trots att frågan om kyrkans yttre förslitning inte behandlas i det nu förevarande ärendet har jag ändå anledning att säga några få ord även om den saken. De som besökt Uppsala domkyrka har observerat att man framför kyrkan har byggt upp en underlig träanordning, som man måste passera igenom när man skall gå in i kyrkan. Det lär bara finnas ytterligare en kyrka i Europa, framför vars entré man tvingats bygga en sådan anordning. Om man inte hade den här träanordningen skulle besökarna hotas av livsfara på grund av stenar och annat som ramlar ner från tornen. Det är inte acceptabelt att det är på det sättet. Det är naturligtvis mycket besvärligt att komma till rätta med dessa förhållanden, men jag tror att det är mycket angeläget — även om, som sagt, den saken inte berörs i det föreliggande utlåtandet — att understryka att man måste ta itu även med exteriören, så att detta nationalmonument får ett värdigare och rimligare utseende än det för närvarande har. Herr Lundberg frågade vad utskottet mera detaljerat menar med vad det har skrivit. Inom utskottet är vi alldeles överens om att vi inte kan vänta med iståndsättningen av Uppsala domkyrka. Man måste ta itu med de sanitära anordningarna och värmesystemet, och man måste reparera kyrkan. Hur det tekniskt skall gå till saknar vi kompetens att bedöma. Det är självklart att byggnadsstyrelsen med sina experter måste ta hand om den här saken och lösa dessa problem på det sätt som tekniskt är bäst. Men därutöver skall utskottets skrivning tolkas utomordentligt snävt. Vi tar inte ställning till frågan om detaljerna i restaureringen. = Utskottsutlåtandet skall läsas så, att de mycket omfattande förändringar av kyrkans utseende som förslaget innebär inte kan få genomföras. Hur långt man skall gå uttalar vi oss inte om; den saken måste bli föremål för ytterligare Överväganden inom den arbetsgrupp som kommer att tillsättas. Utskottsutlåtandet skall sålunda läsas på det sättet att »gå fram med största varsamhet» innebär att utskottet anser att man, när det råder så delade meningar om mycket av de föreslagna arkitektoniska förändringarna, inte skall genomföra dem. Herr Lundberg frågade om vi anser att kyrkan skall följa Parismodets växlingar. Jag känner inte till Parismodets växlingar när det gäller kyrkoarkitektur och har alltså inga möjligheter att svara på den frågan. Men om herr Lundberg anser att man inte nu skall vidta några omfattande förändringar av kyrkan, så har han stöd för den uppfattningen i utskottets utlåtande. Herr Lundberg frågade vidare om nedknackningarna. Det är naturligtvis en detalj i det hela. Det är självklart att statsutskottets andra avdelning inte har räknat alla nedknackningarna, som den ena sidan påstår uppgår till mellan 100 och 200 och den andra sidan påstår uppgår till 964. Riksantikvarieämbetet väljer en annan metod, nämligen att räkna dem i kvadratmeter, och säger att man knackat ned murbruk på en sammanlagd yta av 200 kvadratmeter. Med mina begränsade tekniska erfarenheter tycker jag detta är ganska ansvarslöst; man har gått alldeles för långt. Det är små murbruksprover man har tagit över hela kyrkan för att sedan kunna iståndsätta den. Vare sig det nu är fråga om 964 nedknackningar eller några fler eller färre kan jag inte förstå att det skulle vara nödvändigt att ta så många prover. Detta har ytterligare bidragit till att kyrkan befinner sig i ett bedrövligt skick. Det är alldeles klart att man nu måste laga dessa hål. Det gäller att mura över och måla och så långt det är möjligt försöka återställa kyrkan i det skick den tidigare befann sig i. För detta ger statsutskottet klarsignal. Det räcker inte med de 1,5 miljoner kronor som vi nu anvisar, utan det kommer säkert att kosta mycket mer pengar. I detta sammanhang vill jag understryka att detta inte får ses som en ekonomisk fråga. Kultursamhället måste ha råd att slå vakt om våra gamla skatter. Uppsala domkyrka är en av dem. Denna synpunkt gäller naturligtvis lika mycket vare sig det är fråga om de gamla runstenarnas bevarande, om det gäller Kalmar slott, Visby ringmur eller Uppsala domkyrka. Det är inte en ekonomisk fråga. Vi måste i detta hus eller i det där vi snart skall hålla till anvisa de pengar som behövs för att slå vakt om de gamla byggnadsminnena. Jag tror också det är angeläget att säga ifrån att vad utskottet nu uttalat inte får tolkas som kritik mot domkyrkoarkitekten, som mot bakgrund av sina direktiv gjort ett omfattande och säkerligen utomordentligt skickligt arbete. Vad vi säger är ingen kritik mot det arbete han utfört. Ärade kammarledamöter! Herr talman! Utöver detta rekommenderar jag er att läsa utskottsutlåtandet och ta del av våra synpunkter. Jag hoppas att det när talmannens klubba snart faller och pengar beviljas skall bli möjligt att så snart som möjligt komma i gång med dessa viktiga iståndsättningsarbeten, så att Uppsala domkyrka utåt kan presenteras i det skick som är värdigt en kulturnation.

Herr talman!

Jag har ansett det väsentligaste vara att gå så varligt fram att man inte förstör de kulturella värden som detta nationalmonument besitter.

Bara utredningsarbetet har emellertid kostat mellan 2 och 3 miljoner kronor, ooh det innebär ett visst ansvar för att de är i ett skick att man också kan utnyttja resultatet av undersökningarna. Den som läser protokollet från samrådsgruppen finner att kritiken varit mycket hård, men de ansvariga har förmodligen själva läst protokollen och tagit innehållet ad notam. Vi vill nu att det skall hända någonting, eftersom Sveriges nationalhelgedom är så nedsliten och lortig — för att inte använda ett hårdare uttryck — att någonting måste göras. Vi mås te reparera den så fort som möjligt. Jag tycker därför, såsom jag har sagt förut, att domprosten, som närmast har ansvaret för domkyrkan, och några duktiga yrkesarbetare i en byggnadsfirma bör få undersöka vad som behöver göras. Det får inte bli en mångårig utredning, utan vi måste se till att det blir någonting gjort utan alltför mycket besvärligheter och märkvärdiga uttalanden. På det sättet kanske vi kan göra om kyrkan bara för den summa som experterna nu har kostat. En rengöring och ett återställande av de 200 kvadratmeter av väggarna som nu har hackats ner kommer troligen att medföra att kyrkan kommer att se ut på ett helt annat sätt än nu.

Det borde man ha kunnat göra under dessa 80 år, så att kyrkan fått framträda så som den egentligen ser ut. Det sägs att skrivningen måste tolkas snävt och att man skall gå fram med yttersta varsamhet. Det är just vad vi har uttryckt i motionerna. Vi vill att kyrkan efter en ombyggnad skall framstå som en verklig domkyrka och inte ge uttryck åt någonting som en nutida hjärna har uppfunnit och som inte hör till kyrkans uppgift. Att jag talade om Parismodet beror på att det brukar skifta ganska ofta.

Vi är ytterst tacksamma om efter den här diskussionen värmesystemet i domkyrkan kan utformas så, att det icke skadar byggnaden. De anordningar som är nödvändiga i det sammanhanget kan förverkligas mycket snart om de förläggs i en sidobyggnad invid kyrkan. Vad beträffar övriga åtgärder som kan vara aktuella är det möjligt — jag har ingen möjlighet att bedöma saken — att en förstärkning av fönstren är nödvändig. Vad exteriören beträffar tycker jag det är underligt att man ännu har kvar det skydd framför huvudingången som har funnits i många år. Det förefaller som om man nu hade rensat bort så mycket genom nedknackningen av 200 kvadratmeter att man kunde ta bort utbyggnaden. Om man vidtalar en duktig byggnadsarbetare borde man ganska snart kunna få bort den. Vi är tacksamma för alla de klarläggande uttalanden som utskottets talesman har gjort. Vi hoppas nu att vi någon gång skall få se att det nödvändiga arbetet blir utfört. Vi har länge hållit på att diskutera, men nu behövs det att någonting verkligen blir gjort och att man sätter handling bakom alla vackra ord.

Herr talman! Jag begärde replik därför att jag tycker att utskottets herr ordförande litet orättfärdigt lade skulden för det förfall, som både han och herr Lundberg har beskrivit ganska hårt, på de lokala kyrkliga myndigheterna. Det är väl ändå fel. Jag vill tala om för dem som inte känner till hela historien om att det efter Zettervalls restaurering, som blev färdig 1893, inte dröjde ens 40 år förrän man upptäckte att det behövdes restaureringsåtgärder. Zettervall hade bl.a. använt en cementteknik som gjorde att mycket förstördes. År 1934 redogjorde domkapitlet i en skrivelse till Kungl. Maj:t för domkyrkans tillstånd och framhöll nödvändigheten av restaureringsåtgärder. Året därpå utfördes en del skyddsarbeten. Då tillkom bl.a. den trägång som det har talats om här och som vi i Uppsala sannerligen inte är glada över men som torde skydda människor mot cementstycken som ramlar ner. Jag vill bara nämna detta, herr talman, därför att det tecknar bilden av vad jag i mitt tidigare anförande kallade för en lång lidandes historia i fråga om Uppsala domkyrkas restaurering. Men jag är övertygad om att det förslag som nu föreligger kommer att lägga grunden till att man skall kunna börja på rätt väg. Jag är glad över att kyrkoministern är närvarande och säkerligen kommer att fullfölja det arbete vartill grunden läggs genom det beslut som jag hoppas att vi skall fatta här i dag. Till sist vill jag bara säga, herr talman, ärade kammareledamöter : Ni skall inte tro att Uppsala domkyrka är så förskräcklig. Jag försäkrar er att domkyrkan är väl värd ett besök. Fortfarande är den i sitt inre genom sin arkitektoniska skönhet, sin gotiska höga resning något av det finaste i sitt slag som vi har i landet.

Herr talman! Det ärende som riksdagen går att avgöra i dag är av en sådan betydelse för hela landet — därvidlag vill jag instämma i vad föregående talare har sagt — att jag anser mig böra säga några ord utan att polemik är mitt ärende. Denna fråga om Uppsala domkyrkas restaurering har i den senaste omgången diskuterats ända sedan 1930-talet. Under hela den tiden, inte minst vid behandlingen av årets proposition, har de kritiska rösterna utgått inte från enhälliga utan ofta från helt divergerande för att inte säga motstridiga uppfattningar och värderingar. Detta har gjort och gör det oerhört svårt att få ett enhetligt grepp över hela frågan. Det har utskottet fått erfara och det är samma svårigheter som regeringen har haft att bemästra. "Det togs ett viktigt steg fram mot stör re enighet 1962, då riksdagen på regeringens förslag uttalade sig för en restaurering av domkyrkan enligt antikvariska principer. I anslutning till det beslutet förordnades den domkyrkoarkitekt som här nämnts. När så denne domkyrkoarkitekt lade fram sitt första förslag år 1967, vilket då avsåg både en yttre och en inre restaurering, utsattes det för kritik i åtskilliga avseenden. Det stod redan då klart, för tre år sedan, att tanken på en större omgestaltning av kyrkans exterör inte hade någon resonans bland remissinstanserna och att förslaget i den delen helt enkelt måste läggas åt sidan till förmån för det som var mer angeläget. En restaurering av kyrkans inre ansågs däremot allmänt vara mycket angelägen, och det rådde inte heller något tvivel om att domkyrkoarkitektens förslag i den delen efter omarbetning skulle kunna ligga till grund för en sådan restaurering. Det var en dylik inre restaure ring som domkyrkoarkitekten därefter fick regeringens uppdrag att ånyo utreda med hänsyn tagen till remissinstansernas yttranden. När sedan ett reviderat förslag i fråga om domkyrkans inre lades fram på hösten 1969 kunde man konstatera, att den framförda kritiken hade beaktats på många av de väsentliga punkterna. Jag vill understryka att en samrådsgrupp med representanter för de viktigaste remissorganen också hade haft möjligheter att påverka det nya förslagets utformning och att man enhälligt slutit upp bakom detsamma före dess framläggande. Jag tror att det förekom betydligt mer samråd mellan de intresserade än vid det enda protokollförda sammanträdet. Nå, när detta förslag kom föreföll det regeringen som om det äntligen hade framlagts ett förslag som allmänt kunde accepteras. Det intrycket förstärktes av att det nya förslaget inte framkallade någon debatt under hösten 1969. De närmast berörda myndigheterna — alltså domkapitlet som styrelse för domkyrkan och inte minst den lokala kyrkokommunen, Uppsala kyrkliga samfällighet — ställde sig positiva till förslaget. Efter förhandlingar beslöt samfällighetens fullmäktige utan någon reservation att ställa sig bakom förslaget och bidra till kostnaderna för dess genomförande. Det avtal som då provisoriskt undertecknades mellan staten, domkyrkan och kyrkokommunens representanter innebar ett från statens sida generöst tillmötesgående av de lokala myndigheternas önskemål, vilket ju framgår av den föreslagna kostnadsfördelningen. Personligen trodde jag när propositionen lades fram — jag hade ingen anledning att tro något annat — att denna segslitna fråga skulle kunna bringas till en lyckosam lösning i enighetens tecken. Jag måste därför erkänna att jag blev överraskad och naturligtvis besviken över det motstånd mot förslaget som tog sig uttryck i motionen II: 1259 av vissa riksdagsledamöter från Uppsa la län. Så började också vid ungefär samma tidpunkt i den offentliga debatten en frän kritik att riktas mot förslaget, allt dock huvudsakligen på grundval av estetiska överväganden. Dessa kritiker har ju sedan fortsatt att på olika sätt försöka påverka den allmänna opinionen i denna fråga. Jag vill framhålla att det i och för sig är helt förståeligt att olika uppfattningar kan göra sig gällande i en fråga som denna. Därom hade regeringen talat utförligt redan i propositionen år 1962. I själva verket dröjde det ju ända till hösten 1969, innan vi i denna fråga hade ett förslag som enigt omhuldades av åtminstone de berörda instanserna. Den kritik som nu kommer fram i den offentliga debatten, liksom delvis i motionen, förefaller delvis vara en eftersläpning av debatten om 1967 års förslag och alltså bygga på en del förutsättningar som inte längre är giltiga. Det gäller då framför allt restaureringsförslagets innebörd. Ibland får man rent av intrycket att kritikerna föreställer sig — och därför leder den stora allmänheten att tro — att regeringens förslag innefattar även exteriören. Inte sällan illustreras sådana ur estetisk synpunkt kritiska artiklar med bilder av förslag till nya tornspiror. Det är det dock ingalunda fråga om. Någon yttre restaurering är inte nu ett aktuellt ärende. Vad det aktuella förslaget till inre restaurering beträffar avser det till största delen underhållsoch reparationsåtgärder, som är mer eller mindre ofrånkomliga. Därom har inte minst Uppsalas representanter här i kammaren och utskottets ledamöter efter besök på platsen kunnat vittna. En annan mycket betydande del som motiveras av funktionella krav är framför allt dikterade av hänsyn till vad vi enligt vedertagen terminologi kallar »församlingens gagn och bekvämlighet». Att förslaget också innehåller vissa, ehuru inte särskilt genomgripande, åtgärder som har mer estetisk eller snarare estetisk-liturgisk aspekt skall inte förnekas.

Herr talman! Efter den långa debatten om Uppsala domkyrka övergår kammarens ledamöter nu till att behandla den mera vardagliga frågan om skatt på lastbilar m.m. I bevillningsutskottets betänkande nr 58 behandlas propositionen 138 med förslag till ändring i förordningen om automobilskatt. Förslaget syftar till en sådan omfördelning av den årligen utgående fordonsskatten att det blir en skatteskärpning för de tyngsta lastbilarna och släpvagnarna medan lättare lastbilar och bussar får en skattesänkning. Avsikten är att reformen skall förverkligas etappvis med början den 1 januari 1971, då 10 procent av den totala skatteomfördelningen genomföres, och att den skall vara slutförd den 1 januari 1979. En annan nyhet är att skattesatserna skall beräknas på fordonets totalvikt och icke enbart på tjänstevikten. Finnansministern framhåller i sin proposition att det icke skall genomföras någon ändring i skatteutfallet, utan att det endast är fråga om en omfördelning härav. På denna punkt lär emellertid finansministern ha räknat fel — självfallet åt rätt håll. Skatteomläggningen kommer nämligen i verkligheten att tillföra statskassan en hel del nya miljoner. Jag skall senare återkomma till denna fråga. Propositionen har föranlett ett flertal motioner i båda kamrarna. I dessa har bl.a. yrkats avslag på propositionen. I en partimotion från centern har rests betydande invändningar mot ett genomförande av reformen, och vi har i avvaktan på pågående utredningar, som har samband med bilbeskattningen, yrkat avslag på propositionen. Centerpartiet har bl.a. framhållit att skogsnäringen vid ett genomförande av förslaget skulle drabbas av kännbara kostnadsstegringar med uppenbar risk för att skogsbrukets s.k. nollzon ytterligare skulle vidgas. Skatteomläggningen kommer, om den genomförs enligt propositionen, också att fördyra frakterna i de delar av landet som har långa avstånd. Det gäller i särskilt hög grad Norrland, som redan tidigare har stora fraktkostnader. Därför är det av allra största vikt att frågan om hur avståndsfaktorns betydelse skall kunna elimineras blir löst innan skatteändringar kommer i fråga. I detta sammanhang bör även framhållas att det redan skett en skärpning av kostnadsläget, som drabbat näringslivet och människorna i de delar av landet som har långa avstånd, genom den nyligen genomförda höjningen av skatten på motorbränslen, bensin och brännolja. Man får heller inte bortse från den negativa verkan som förslaget kan komma att få för den lokaliseringspolitiska strävan att skapa företag och sysselsättning i de stödområden som skall bli föremål för regionalpolitiska åtgärder. Ett skärpt kostnadsläge i dessa delar av landet kan verkligen inte underlätta lokalisering av företag dit. Mot ett bifall till propositionen talar också att faktaunderlaget för propositionens förslag innefattar betydande osäkerhetsmoment. Man vet inte hur skatten i verkligheten kommer att drabba och hur skatteutfallet blir. Finansministern utgår från ett oförändrat skatteutfall, men enligt vad bevillningsutskottet med anlitande av expertis kommit fram till blir det ett merskatteuttag på 10—20 miljoner kronor. Lastbilsindustrin har i sina beräkningar kommit fram till ett merskatteuttag på 26 miljoner kronor. Propositionens beräkningar är gjorda på lastbilsparken den 1 januari 1966. Bedömningen av utvecklingen när det gäller sambandskurvor mellan tjänstevikt och totalvikt blir därför mycket osäker.

Vi måste ha ett bättre faktaunderlag, och ett sådant kan bli tillgängligt om uppskov med behandlingen av propositionen beviljas. Det finns dessutom starka skäl att avvakta vägkostnadsutredningens resultat — det föreligger ju inte än. Bilskatteutredningens förslag om en övergång till kilometerbeskattning bör också avvaktas; då kan man bättre överblicka de lokaliseringspolitiska verkningarna av en omläggning av fordonsskatten. Herr talman! Vad jag här redovisat är oppositionens skäl för ett avslag på propositionen.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

Herr talman! När det gäller principen om kostnadsansvaret lär det inte råda några delade meningar. Vad vi vänder oss mot är att Kungl. Maj:t har lagt fram ett förslag beträffande vars verkningar man är så osäker. Vi hade väntat oss en mer samlad lösning vid fördelningen av kostnadsansvaret mellan lättare och tyngre fordon. Vid utskottsbehandlingen av detta ärende har det visat sig att man är tämligen osäker om det ekonomiska utfallet. När man har försökt bedöma hurdant detta kan bli, har man räknat med dels lägre skatt för lättare fordon, dels högre skatt för tyngre fordon. Enligt den expertis som utskottet haft att tillgå skulle det sammanlagt bli en höjning av skatten på 10—20 miljoner kronor. Utskottet har också fått ta del av andra beräkningar, men jag skall inte yttra mig om dem eftersom utskottets ställningstagande har grundat sig på uttalanden av den expertis som utskottet självt har anlitat. Enligt de beräkningar som gjorts blir det alltså en skatteskärpning. Om denna skulle stanna vid 10 miljoner kronor vore det i och för sig en blygsam summa. Men blir den 20 miljoner kronor, är skatteskärpningen för tyngre fordon avsevärd. De fordon som skulle få högre skatt är de som går långa sträckor, och det drabbar framför allt skogstransporterna.

Blir det nu en skatteskärpning för de tyngre fordonen utvidgas nollzonen ytterligare och det område där det är lönsamt att avverka skog blir allt mindre. I och för sig är kanske denna beskattning inte så tung att bära; den höjda beskattning på drivmedel som vi nyligen har beslutat påverkar transportkostnaderna betydligt mer. Men när den ena avgiften läggs till den andra blir verkan avsevärd. Man hade väntat sig att hänsyn skulle ha tagits till vilka följder förslag av denna art kan komma att få lokaliseringspolitiskt och att något skulle ha sagts om vilka lindringar av eventuefla skadeverkningar som kunde tänkas. Men i stället avvaktas bara ytterligare utredning på andra områden. Det är inte tillfredsställande att vi saxar på detta sätt, att vi nu beslutar om en åtgärd och sedan hoppas på ett förslag till en annan åtgärd som kan neutralisera den skärpning som blev följden av ett beslut i dag. Det hade varit rimligare att riksdagen fått behandla dessa frågor någorlunda i ett sammanhang, så att vi fått överblick och kunnat bedöma hur de föreslagna åtgärderna kommer att verka för de olika näringsgrenarna. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Som framgått av de tidigare inläggen i denna debatt behandlar bevillningsutskottet i förevarande betänkande Kungl. Maj:ts förslag om ändringar i fordonsbeskattningen som gäller främst de tyngre lastbilarna och släpvagnarna. Reservanterna har gjort gällande att detta förslag kommer att få en kostnadsfördyrande effekt. De tre föregående talarna har betonat just den saken. Vi bör emellertid inte bortse från att den föreslagna omläggningen av beskattningen också innebär en skattelättnad. För bussarna liksom för de medeltunga och bensindrivna lastbilarna blir det skattesänkningar; detta gäller cirka 80 procent av samtliga lastbilar. Ingen av reservanterna har nämnt det förhållandet inför kammaren. Skatten föreslås bli beräknad efter fordonens totalvikt, och den kommer att differentieras efter antalet hjulaxlar. Reformen kommer, som redan har framhållits, att genomföras etappvis; slutmålet uppnås först den 1 januari 1979. Som utskottet påpekar finns det alltså möjligheter att göra justeringar, om det uppstår anpassningsproblem under tiden för genomförandet av reformen. Avsikten med de föreslagna ändringarna är att åstadkomma en större rättvisa mellan olika slag av lastfordon i fråga om beskattningen. Vi har väl alla kunnat iaktta den förändring som fordonsparken genomgår. Man behöver inte trafikera vägarna särdeles många mil för att konstatera att lastfordonen blivit allt större och tyngre. 1959 hade vi här i landet 120 000 lastbilar. 1968 hade den siffran stigit till 138 000. år 1959 var antalet släpvagnar 29 procent, medan antalet 1968 var 95 000.

Nu har bilskatteutredningen efter ingående undersökningar funnit att fördelningen av skattebördan i flera avseenden är felaktig. Utredningen konstaterar att de medelstora fordonen generellt sett är överbeskattade i jämförelse med de tyngre fordonen och att lastbilarna är överbeskattade i jämförelse med motsvarande släpvagnar. Det förslag vi nu har att ta ställning till innebär således ett hänsynstagande till den trafiktekniska utvecklingen. Enligt utskottets mening har man anledning att betrakta förslaget som en ny och riktig reform som syftar till en tidsenlig och effektiv vägtrafikbeskattning. I reservationen från de borgerliga partierna har hemställts om avslag på förslaget. Det finns anledning att något granska de motiv som ligger bakom reservationsyrkandet. Reservanterna säger att det inte redovisats tillräckliga skäl för en förändring. Men vi kan väl ändå inte bortse från den utveckling av fordonsparken som ägt rum. Anser vi — och det har ingen av de tidigare talarna bestridit — att den s.k. kostnadsansvarighetsprincipen skall gälla, kan vi inte komma ifrån att de tyngre fordonen måste bära en ökad andel av beskattningen. Reservanterna försöker avfärda detta problem genom att hänvisa till vägkostnadsutredningen som ännu inte har slutfört sitt uppdrag. Man åberopar också bilskatteutredningens nyligen framlagda betänkande som bär beteckningen Kilometerbeskattning. Reservanterna menar att hela denna fråga måste prövas i ett sammanhang. Det kommer att ta åtskil liga år innan vi får fram det materialet. Menar reservanterna att de orättvisor som i dag finns i beskattningen skall bestå till dess och att vi under den tiden inte skall göra någonting för att få rätsida på problemet? Det är all anledning att genomföra dessa reformer etappvis, och det finns inte skäl att nu avvakta vägkostnadsutredningen; det kommer att ta åtskillig tid innan den blir färdig. Som bekant har det också förekommit ett gott samarbete mellan vägkostnadsutredningen och bilskatteutredningen, som bl.a. resulterat i det föreliggande förslaget — detta framgår med all önskvärd tydlighet av vägkostnadsutredningens remissyttrande i ärendet. Man säger vidare att det inte finns tillräckligt faktaunderlag för förslaget. Herr Eriksson i Bäckmora och även herrar Enarsson och Larsson i Umeå har påstått att beräkningarna inte är helt tillfredsställande. Man har exempelvis gjort gällande att reformen kan resultera i en skatteskärpning. Vi har i utskottsutlåtandet redovisat att den tänkbara = felräkningsmarginalen — är mindre än 5 procent, motsvarande en kostnad på mellan 10 och 20 miljoner kronor. Men de som verkligen haft ett bristfälligt underlag är reservanterna som byggt sitt antagande på material som de har fått från bilfabrikanterna. I utgångsläget nämndes siffran 104 miljoner kronor i ökad beskattning. Den prutades sedan till 90 miljoner, för att nu vara nere i 26 miljoner kronor. Reservanterna har verkligen haft ett bristfälligt underlag för sitt agerande i denna fråga! Vad beträffar de lokaliseringspolitiska verkningarna har utskottet tidigare avvisat tanken på regionala beskattningsregler för vägtrafiken. Samma betänkligheter gäller naturligtvis skogsnäringen, vars s.k. noll-zon enl. reservanterna vidgas om förslaget genomförs. Frågan om det statliga stödet till skogsbruket prövas i annan ordning av skogs politiska utredningen. De regionalpolitiska insatserna får vi göra med andra medel än genom att ändra fordonsbeskattningen. Det finns också andra möjligheter — jag skall inte redovisa dem här — att komma till rätta med de långa avstånden och med den trafikekonomiska situation som råder i stödområdet. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till bevillningsutskottets hemställan.
Herr talman! Herr Carlstein inledde sitt anförande med att säga att ingen av dem som har uppträtt här i debatten har talat om att det i paketet också ingår skattesänkningar. Jag vill rätta herr Carlstein på den punkten: i de första meningarna i mitt anförande sade jag just att förslaget även innefattar skattelindringar för de lättare lastbilarna. Det har alltså redovisats.

Vi har redan i år fått en skärpt beskattning på brännolja som medför ökade kostnader särskilt på de långa avstånden och i de delar av landet som det här framför allt gäller. Om det pågår utredningar är det dessutom brukligt i det här huset att avvakta utredningarnas resultat. Det har tillsatts en vägkostnadsutredning, det pågår en utredning om kilometerbeskattning, och det företas utredningar även inom skogsbruket. Resultaten kommer att få betydelse också för frågan om en omläggning av automobilskatten. Varför då inte avvakta resultatet av utredningarna, vilket är en princip i detta hus? Herr Carlstein säger att oppositionen i sina motioner har förlitat sig på statistik som inte är hållbar. Då ber jag herr Carlstein att läsa centerns motion och tala om var han hittar en sådan statistik. Jag har sagt att bevillningsutskottet med anlitande av experter har funnit att skatteskärpningen uppgår till 10—20 miljoner och att lastbilsindustrin har angivit beloppet till 26 miljoner. Här ligger en betydande osäkerhet, och varken den ena eller den andra sidan kan ange vad som är riktigt. Varför då genomföra ett förslag som bygger på ett så bristfälligt faktaunderlag som detta förslag gör? Vi har ansett den riktiga behandlingsgången vara att besluta om uppskov i avvaktan på alla utredningar som pågår på detta område. Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Utskottets talesman herr Carlstein sade i slutet av sitt anförande att det har vidtagits åtgärder som inom stödområdet skulle eliminera kostnadshöjningarna. Vad herr Carlstein där åsyftar måste väl vara den fraktrabattering som träder i kraft på nyåret. För ordningens skull vill jag bara säga att skogsnäringen, som vi här berört, icke kommer i åtnjutande av den rabatten, eftersom skogsbrukets råvarutransporter är undantagna från det stödet.

Herr talman! Det material som bilskatteutredningen här redovisat vittnar om att det förekommer en betydande orättvisa i fördelningen av skattebördan mellan de olika fordonstyperna. Det finns ett utomordentligt rikt material att ösa ur som visar att så är förhållandet. Frågan gäller då, om vi skall rätta till orättvisorna eller låta dem bestå. Utskottet anser att vi måste göra de föreslagna korrigeringarna. Nu sägs det att vi bör avvakta de utredningar som pågår. Det finns emel lertid inget hinder för att rätta till orättvisan och sedan vidta ytterligare justeringar när det kompletterande materialet föreligger. Det framgick med all önskvärd tydlighet under den inledande debatten i dag på morgonen att vägkostnadsutredningen kommer att ta åtskillig tid. Skall vi då låta orättvisorna bestå tills vi har det materialet? Man har vidare hänvisat till förslaget om kilometerbeskattning. Om vi studerar saken närmare finner vi att ett genomförande av det förslaget måste anstå ett antal år, eftersom det är meningen att varje motordrivet fordon skall förses med en stämplad kilometerräknare och varje släpvagn med s.k. navmätare. Utredningen har sagt att detta inte kan genomföras före den 1 januari 1974, då det nya automatiserade bilregistret skall ha tagits i bruk — då skall också en serietillverkning av kilometerräknare vara i gång. Vi har alltså inte praktiska möjligheter i dag att genomföra förslagen, utan de ligger i framtiden. Skall vi då låta orättvisorna bestå? Vi får väl ändå rätta till dem i den takt som vi har möjlighet till. Riksdagen har tidigare anslutit sig till utskottets uttalanden, att man inte kan lösa de regionalpolitiska problemen genm skatteändringar. En invändning som har gjorts är att det skulle leda till snedvridningar av konkurrensen och att regionalt utformade beskattningsregler skulle medföra betydande kontrollsvårigheter.

Herr talman! Vi vill inte bestrida att en viss översyn av nuvarande beskattning behöver göras, men vi är angelägna om att man inte åstadkommer någonting som inte är helt tillfredsställande och som inte har förankring i verkligheten. Läser man remissvaren finner man att åtskilliga tungt vägande remissinstanser som besitter stor sakkunskap är kritiska mot de bakomliggande be räkningarna av kostnadsfördelningen. Skogsstyrelsen tycker sålunda att hänsyn inte tas till att de stora lastbilar som kör rundvirke i många fall går tomma i ena riktningen och bara har last i andra riktningen, vilket har stor betydelse för vägkostnadernas fördelning. Jag vill också understryka att det nämns tre pågående utredningar — det kanske finns fler — vilkas resultat kan inverka på bedömningen av denna fråga, nämligen vägkostnadsutredningen, kilometerbeskattningsutredningen och skogspolitiska utredningen. Av dessa har kilometerbeskattningsutredningen nyligen avlämnat sitt betänkande. Vi reservanter tycker att det finns goda skäl att dröja tills de fakta som dessa utredningar kan prestera ligger på riksdagens bord när detta viktiga beslut skall fattas. Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Herr Carlstein anser att det nuvarande beskattningssystemet är behäftat med betydande orättvisor, och jag kan medge att det är riktigt. I anslutning härtill frågar herr Carlstein: Skall vi låta dessa orättvisor bestå? Jag vill med anledning därav säga att vi inte vill vara med om att skapa nya orättvisor, som ett bifall till propositionen skulle innebära. Därför måste man i första hand avvakta resultaten av de pågående utredningarna, så att vi får dessa med i bilden, när riksdagen skall fatta beslut i denna beskattningsfråga. Vidare säger herr Carlstein att man inte kan lösa de regionalpolitiska problemen genom beskattningen. Nej, men herr Carlstein, vad man kan göra är, att man kan försvåra de regionalpolitiska strävandena att lokalisera företag och sysselsättning i sådana områden som nu drabbas hårdast av den nya beskattningen. Det är enligt vår uppfatt ning också något väsentligt att ta hänsyn till.

Herr talman! Jag tycker att det finns anledning att ställa frågan om reservanterna vill ha kvar dessa orättvisor. Man bör vara medveten om att det kommer att ta avsevärd tid innan vägkostnadsutredningen kan redovisa sitt resultat. Vad är det vägkostnadsutredningen är sysselsatt med? Den skall bl.a. klara ut trafikolyckornas orsaker och kostnadsfördelningen i fråga om dessa, den skall beakta miljöfrågorna i samband med trafiken, den skall undersöka bullerstörningar och olägenheterna i samband med dessa. Utredningen har alltså ett ytterst besvärligt utredningsuppdrag. Kommunikationsministern har redovisat de internationella kontakter som man har med anledning av att det världen över pågår sådana här utredningar för att försöka kartlägga kostnadsfördelningsansvaret. Detta leder ju mycket långt. Frågan måste därför ställas: Skall vi vänta på detta stora utredningsmaterial och låta de orättvisor som i dag finns i beskattningen vara bestående intill dess vi har fått fram det materialet? Utskottet menar att det kan vi inte göra utan att vi måste ta upp frågorna etappvis. Här har i alla fall bilskatteutredningen framlagt ett så utförligt material att vi i dag mycket väl kan ta ställning till denna etapp.

Herr talman! Det är nog så att en del av de sittande utredningarna har hunnit ganska långt i sitt arbete. Finansministern säger själv beträffande skogspolitiska utredningen att den troligen kommer att lägga fram sitt betänkande redan detta år.